Fru talman! Jag skall tala för reservation nr 1, som avgivits av herr Werner i Malmö och mig själv. I moderata samlingspartiets partimotion finns ett yrkande om tillsättande av utredning för en samlad översyn av integritetsskyddet på olika områden. Frågan om den enskildes integritetsskydd i dag är brännande på ett annat sätt än tidigare. Tillväxten av den offenthga sektorn. en samordning av välfärdssamhiällets resursgivande, har fört med sig prövning av den enskildes förhållanden, vilket i sin tur har nödvändiggjort registrering och kontroller. Den mest påtagliga följden är datorlagringen av uppgifter om oss alla på vår väg från vaggan till. graven. Men integritetsfrågorna är inte bara knutna till datalagringen. Det säger sig självt att integritetsfrågor aktualiseras även på annat sätt, vid insamling av uppgifter om enskilda, vid utförande av kontroller av uppgifter cte. I internationella konventioner och i ett flertal andra länder har man tagit hänsyn till utvecklingen av det moderna samhället och de risker för den enskilde som detta medför genom att söka finna ett enhetligt grepp på integritetsfrågorna. Det är inte bara en fråga om att storebror ser dig genom datorerna. det finns andra sätt för storebror att övervaka. Därför har vi från moderata samlingspartiet vrkat på samlad översyn av integritetsskyddet. Det gäller här en principfråga. Från en helhetssyn kan man undvika mot sägelser av principiell art. Frågan >m integritetsskydd har sådan tyngd att den verkligen borde vara värd en utredning. Jag yrkar därför bifall till reservationen 1. Sedan går jag över till det särskilda yttrandet nr 2, som herr Werner i Malmö och jag själv har undertecknat. Det gäller frågan om personregister, som herr Boo redan har behandli:t, och datainspektionens praxis vid beviljande av tillstånd. I dessa frågor bar det funnits en klar linje här i riksdagen. År 1973 antog riksdagen datalagen, och avsikten var då att datainspektionen, som hade att meddela tillstånd, skulle tillämpa en restriktiv praxis. Och den 29 april i år uttalade majoriteten i denna kammare att datainspektionen i fortsättningen skulle tillämpa en restriktiv praxis — detta, märk väl, utan alt ta hänsyn till regeringens beslut att ge Readers Digest tillstånd. Varför har då riksdagen här gått på en restriktiv linje? Ja, riksdagsmajoriteten har fångat upp allmänhetens inställning och förståu allmänhetens rädsla för insyn, registrering och kontroll av den enskilda människan. Majoriteten har insett faran i personregister på data som en revolution på informationshanteringens område och insett den fara som uppstått genom att man på några sekunder ur en dator kan plocka fram väsentliga uppgitter om en människas privatliv, liksom den risk som ligger i samkörning. Fru talman! I utskottet var herr "Verner i Malmö och jag i beråd huruvida vi skulle vara nöjda med riksdagens uttalande den 29 april om en restriktiv praxis, eller om vi skulle avge en reservation byggd på herr Wijk mans motion med yrkande om intagande i datalagen av detta med restriktiv praxis. Som vi har sett av den stencil som delats ut på bänkarna hänvisar nu herr Wijkman till sin motion och hemställer att riksdagen omedelbart skall anta en lagtext som uttryckligen befäster denna restriktiva praxis. Här föreligger i själva verket ingen saklig skillnad mellan den motion som herr Wijkman bygger sitt yrkande på i dag och vårt ställningstagande i utskottet. När vi hade denna fråga uppe i dechargedebatten diskuterade vi det beryktade tillståndet tll Readers Digest au lägga upp sitt stora befolkningsregister. Vad debatten då gick ut på var att genom ett riksdagens uttalande stänga dammluckorna för datafloden. Frågan i dag gäller. om riksdagens uttalande av den 29 april verkligen stänger de luckorna helt. eller om det bara stänger dem delvis. Och vad som kan göra aut man blir betänksam i det fallet är herr Geijers uttalande efter den 29 april, som tyder på att han inte har tagit riksdagens uttalande riktigt på allvar. Herr Werner i Malmö och jag var betänksamma i utskottet och vi var redan då öppna för båda möjligheterna — att arbeta för ett uttalande från riksdagen och att söka få ull stånd en lagändring fortast möjligt. Någon saklig skillnad föreligger inte mellan vår ståndpunkt och herr Wijkmans. Skillnaden är teknisk.

Fru talman! Datatekniken har utvecklats explosionsartat, som tidigare talare anfört. Jag kan bara bekräfta att jag anser att de har rätt i det. Därmed följer också en mängd svårlösta integritetsfrågor. Sverige här fak tiskt ett ganska bra förflutet i deta fall. Vi är det första land i världen som har antagil en datalag för att försöka komma till rätta med de här frågorna. Den lagen är, trots att den inte är särskilt gammal, redan mogen för översyn. Den som betvivlar att det kan vara ett problem med alla dessa personregister bör 1. ex. läsa statskontorets tidskrift Tema, som nyss utkommit — åtminstone fick jag den med posten i morse. Där beskriver byråchef Frecsce från datainspektionen på ett lättfattligt sätt vilka register en rätt vanlig människa hamnar i. En ganska skrämmande läsning! Folkpartiet har såsom första och enda parti antagit ett särskilt datapolitiskt program. Det redovisas i motionen 1975/76:168 av herr Ahlmark m.fl. Programmet fullföljer folkpartiets mångåriga arbete för att skydda den enskilde i datasamhället. Det bygger på att datateknikens positiva möjligheter bör tas till vara men att tekniken måste användas i människans tjänst och styras av de berörda. Den får inte bidra till att förvandla den enskilde till ett opersonligt redskap för myndigheter, företagsledningar och tekniker. Som medborgare har Du rätt att veta allt om myndigheterna. De skall inte veta allt om Dig. Det är utifrån denna liberala grundsyn som det i programmet ställs långtgående krav på bl.a. förändringar av datalagen. Men de uttalanden som görs av utskottet innebär att förslagen i folkpartiets dataprogram kommer att kunna prövas av den nytillsatta datautredningen. Folkpartiets representant i utredningen kommer självfallet att arbeta vidare för det här programmet. Det är orsaken till att jag har kunnat ansluta mig till utskottets skrivning på denna punkt. I vad gäller personregister i Övrigt har jag inte kunnat dela majoritetens ståndpunkt. Riksdagen har genom sitt ställningstagande, med anledning av dechargedebatten, klart underkänt regeringens tolkning av datalagen i Det Bästa-fallet. Vi har konstaterat från utskottets sida att tolkningen borde ha varit en annan. Nu har tyvärr riksdagens ståndpunktstagande i den här frågan ingen rättsverkan när det gäller datainspektionens tolkning av lagen. Saken blir inte speciellt mycket bättre av att justitieministern uttalar att han fortfarande anser att han har tolkat lagen riktigt och att det är den tolkningen som bör gälla tills lagen blir ändrad. Regeringen har genom sitt handlande öppnat dörrarna för ett stort antal personregister — och omfattande sådana. Redan existerande register har kunnat utvidgas efter regeringens beslut. Man kan inte längre säga att företagen hänger på låset. Justitieminister Geijer har öppnat dörren på vid gavel för dem och verkligen släppt in dem. Vad det nu gäller är att riksdagen skall försöka reparera regeringens misstag. Datainspektionen har ingen speciellt lätt sits i detta fall. Den slits mellan två starka statsmakter, mellan regering och riksdag, som har tolkat lagen på var sitt sätt. Med tanke på riksdagsmajoritetens inställning i Det Bästafallet hade jag faktiskt väntat mig att det skulle vara möjligt att få en majoritet för snabba provisoriska åtgärder i väntan på den nödvändiga översynen av datalagen. Så är tyvärr inte fallet. Folkpartiet har blivit ensamt i utskottet om att kräva omedelbara åtgärder för att undanröja de olyckliga följder som regeringens beslut har lett t:ll och leder till. Det finns, fru talman, två sätt att försöka täppa igen en lucka i fördämningarna som justitieministern har öppnat. Man kan göra ungefär som Anders Wijkman föreslår i sin motion, inskränka rätten till överklagande och hoppas att datainspektionen skall kunna sätta upp den spärr som behövs. Jag har utan tvekan stort förtroende för datainspektionen i dessa frågor, men riksdagens. uttalande i samband med dechargebetänkandet har, som jag sagt, tyvärr ingen rättsverkan. Därför är det kanske inte fullt tillräckligt alt göra det tillägg som yrkas i Anders Wijkmans motion. Jag vill i stället förorda den linje som folkpaniet föreslår, nämligen att riksdagen gör ett starkt uttalande för en mycket restriktiv tolkning av datalagen. Det var ju ändå riksdagsmajoritetens klara uppfattning bara för några veckor sedan att datalagen var tillräcklig i dagens läge för att kunna hindra sådana här företeelser. Vi kräver alltså ett mycket starkt riksdagsuttalande plus ett förslag till förändringar i datalagen i samband med att ett förslag om ett statligt person och adressregister läggs fram hösten 1976. Jag tror att detta är den lämpligaste vägen att gå fram, och det är därför som jag har ställt mig bakom och yrkar bifall till reservationen 2. Däremot menar jag inte att Anders Wijkmens målsättning, tanke eller motion i och för sig är dåliga. Jag tycker bara att de tankar som finns i reservation nr 2 är något bättre. Det finns en annan fråga där 'ag också funnit anledning att reservera mig i samband med utskottets behandling av dataärenden. Det är frågan om besvärsrätten. I dagens läge är det i princip endast den som för dataregister som har rätt att besvära sig, gå vidare tll högre instans och få rättelse om han anser sig felaktigt behandlad. De som registreras har egentligen ingen som helst chans att besvära sig. Det är inte bara, som utskottet tycks tro, en fråga som gäller fackföreningarna och som skall kunna lösas i samband med lagen om medinflytande på arbetsplatsen. Det finns ju andra partsintressen som kan vilja besvära sig i dataärenden. Låt oss t.ex. ta en studentkår, som vill protestera därför att den tycker alt någonting i ett dataregister är felaktigt fört. I det fallet föreligger inte samma sorts partsförhållande som mellan en fackförening och en arbetsgivare. Eller ta en patientförening. som tycker att ett register på ett sjukhus eller något landsting är felaktigt. Det är inte heller där fråga om någon arbetsgivar-löntagarsituation, och det är inte fråga om att de skall kunna få hjälp av lagen om medinflytande på arbetsplatsen. Det är alltså en fråga om att organisationer som representerar många människor, som är direkt berörda i ett fall, skall kunna ha chansen att överklaga och få en bedömning av om vissa dataärenden är riktigt behandlade. Det är därför. fru talman, som jag också vill yrka bifall till reservationen 5.

På så vis kan jag vid behandlingen här av näringsutskottets betänkande nr 59 inskränka mig till att yrka bifall — då det nu blivit gemensam debatt kan jag göra det redan i det här anförandet. I det svenska språket har vi ett gammalt uttryck som säger att kunskap är makt. Försöker vi analysera innebörden i detta begrepp, torde vi finna att påståendet fortfarande är giltigt och att det i dag kanske äger större giltighet än någonsin i vad gäller både relationerna inom Sverige och relationerna mellan olika länder i världen. Makt och kontroll har ett nära sam "band med tillgång till lagrad kunskap och information. Mest tillspetsat kom mer detta reella sakförhållande till uttryck på det militära området. Tillgång till information om fiendens beväpning och planer kan vara helt avgörande för hur fienden skall mötas. Är vi på det klara med att vi i Sverige fortfarande lever i ett klassamhälle — och det är vi inom vänsterpartiet kommunisterna — då står det också klart att det finns antagonistiska motsättningar mellan klasserna, mellan storfinans och lönarbetare. Har man detta sakförhållande klart för sig, står det samtidigt också klart aut makten över kunskap och data är en klassfråga, en fråga om vem som kontrollerar vad i vems intresse. Det länge enda och ännu så länge viktigaste sättet att lagra kunskap och information är det skrivna ordet, skriftspråket. Tillgängligheten beträffande detta är en utbildningsfråga. Under senare årtionden har andra sätt att distribuera kunskap kommit alltmer till användning. Dessa nya former för distribution har nära saniband med utvecklingen inom ett speciellt område av elektrotekniken, det område som vi med dagens terminologi brukar kalla för elektronik. Den äldsta formen för distribution av kunskap och information via elektronik är genom ljudradion, en typ av verbal information som varje enskild lyssnare numera också lätt kan lagra på band för framtida bruk. Med televisionen tillkom möjligheten att överföra också den visuella delen av den information man vill distrubucra. Här finns också numera möjlighet för den enskilde att lagra informationen för senare bruk, även om det ännu så länge är förhållandevis kostsamt. I fråga om radio och TV har Sverige valt att inte kommersialisera dessa media. Därmed är inte sagt att det inte skulle kunna ske en bättre folklig kontroll av hur dessa media nu används. Ett på elektronik grundat medium, av annan karaktär, har vuxit fram i mycket snabb takt under senare år. nämligen datatekniken. Denna teknik har vuxit fram på ett helt annat sätt än radio och TV. Datatekniken har från början ”skräddarsytts” för ett fåtals behov av att kontrollera en stor mängd faktauppgifter på ett snabbt och effektivt sätt. Från början har man också försökt göra gällande att denna användning av data är den enda möjliga och rätta. Det har lett till att datatekniken kommit att tjäna dem som kunnat betala för dessa dyra anläggningar, främst stora industriföretag och samhälleliga institutioner. Utvecklingen av en efter hand alltmera sofistikerad datateknik, som kan användas av ett fåtal för kontroll av de många. medförde krav på en samhällelig kontroll över området. Vi har ju också nu fått en datalag som trädde i kraft den 1 juli 1974, och vi har en statlig datainspektion. Både lagen och inspektionen kom sent och var vid sin tillkomst delvis redan överspelade av utvecklingen.

Om vi nu anser detta, kan vi då vara motståndare till en utveckling av datateknik som väl måste anses ingå j de samhälleliga produktivkrafterna? Svaret på den frågan blir att vi inte heller är motståndare till datatekniken; vi är i stället för en utveckling av datatekniken. Vad det handlar om är, som jag också inledningsvis antydde, hur tekniken används, vem som använder den och i vilket syfte. Vad som gäller för all teknik, således också för datateknik, är att tekniken som sådan inte är vare sig ond eller god — den är ett hjälpmedel i människans tjänst. Vad det handlar om är hur människorna använder tekniken, och deua är en stor och övergripande fråga för mänskligheten, som går vida utöver det område vi i dag diskuterar. Teknikanvändningen är en fråga som berör hela samhällsutvecklingen och är därmed en av våra viktigaste politiska frågor. Av detta konstaterande följer att också ett delområde av teknikanvändningen, som dataområdet. måste regleras genom politiska beslut i form av lagstiftning och kontroll. I såväl motionen nr 320 som i det särskilda yttrande till utskottets betänkande som herr Berndtson stör för hävdar vi att det är nödvändigt att riksdagen bestämmer sig för en ny datapolitik. Den lagstiftning och de kontrollorgan som hittills finns har visat sig otillräckliga och måste omdanas i avgörande hänseenden.

Fru talman! Jag kan instämma i mycket av vad som har sagts hittills i den här debatten av fru Jacobsson, herr Lindahl i Hamburgsund och herr Boo. Jag tycker att centern i många stycken har rätt i att det finns behov av en decentralisering av systemstrukturen på detta område. Jag vill påminna kammaren om det beslut som dess värre, fattades förra året. Riksdagen uttalade sig för eu centralt riksskaiteregister. Centern drev då tillsammans med moderaterna mycket hårt decentraliseringslinjen. Vi visste mycket litet om systemet då — vi vet betydligt mer i dag. Jag tror att många fler i dag skulle vara beredda att instämma med mig när jag säger att vi nog den gången fattade ett ganska olyckligt beslut. Dessutom kan vi konstatera att beslutsunderlaget inte alls var vad det borde vara. Det är, tycker jag, någonting som kan sägas gång på gång om datoriseringen i samhället. Vi beslutsfattare och samtidigt verkliga lekmän på detta komplicerade område hhar gång på gång så att säga kommit på efterkälken. Vi har fått acceptera förslag med mycket omfattande innebörd, utan att ha ett beslutsunderlag som varit till fyllest och som vi i detalj kunnat tränga in i så att vi kunnet begripa vad vi i verkligheten beslutat. Jag menar alltså att herr Boo har alldeles rätt när han säger att vi måste gå ifrån detta storskaletänkande och söka oss fram till användarvänliga system, lokalt organiserade. Herr Boo talade i inledningen av sitt anförande också om reaktionen 1 vida kretsar mot regeringens handläggning av Readers Digest eller Det Bästa, både i julas, då regeringen b:föll besvär över datainspektionens beslut och herr Polstam lämnade datainspektionens styrelse i protest mot beslutet. och nu häromdagen då justitiemin:stern med samma typ av argumentering, om inte negligerade så i varje fall skickade dechargeuttalandet vidare som om det egentligen inte hade någon betydelse. En majoritet av riksdagen konstaterade alltså att tolkningen av datalagen inte var rimlig, men får man tro justitieministern krävs det fortfarande en lagändring för att han i fortsättningen skall göra som riksdagsmajoriteten vill. Jag skulle, fru talman, inledningsvis också vilja konstatera att den utredning för att se över datalagen som riksdagen begärde för över ett år sedan i dag celler i går blivit verklighet. Det går ibland väldigt långsamt i departementen, speciellt i justitiedepartementet. Jag kan bara konstatera att vi redan för ett år sedan var överens i väsentliga problemkomplex: när det gällde mjukdata, när det gällde problemet med samkörningar och sammankopplingar, när det gällde gallringsreglerna.

Fru talman! Frågorna om datalagen och datalagstiftningen har ju diskuterats i riksdagen varje år sedan vi 1973 fick vår datalag. Datalagen var då en primör, ett lagstiftningsarbete på ett helt nytt område. Sverige var det första land i världen som fick en datalag som täcker både den privata och den offentliga sektorn. Det har många gånger, både här i riksdagen och i andra sammanhang, poängterats att datalagen måste ses som ett provisorium. Det betyder att tillägg och ändringar måste göras allteftersom erfarenheterna av lagens tilllämpning växer fram. Vid förra årets riksdag uppnådde vi en bred enighet inom konstitutionsutskottet om att tiden började bli mogen för en mer övergripande översyn av datalagen. Då uttryckte herr Wijkman i debatten en viss förvåning, och den förvåningen gällde att det gick så snabbt med en utredning strax efter det att lagen kommit i tillämpning. Ett år senare är herr Wijkman också förvånad, men nu är han förvånad över att det dröjt så länge med utredningen. Det var en något motsägande inställning som herr Wijkman alltså har kommit fram till. Men ändå vill jag säga att i stort var man från alla partier överens om att lagen borde ses över. Och nu har regeringen tillsatt datalagsutredningen. I utredningen finns representanter för alla i riksdagen företrädda partier. I direktiven till utredningen framhåller departementschefen att erfarenheterna av datalagen i det väsentliga är goda. Det framhöll också herr Boo, och jag vill gärna instämma i detta. Lagens regler har fyllt sin funktion att skydda den personliga integriteten vid personregistrering med hjälp av ADB utan att därför på det hela taget bli betungande för registeranvändarna. Till det goda resultatet har enligt departementschefen bidragit datamspektionens obvråkratiska sätt att handlägga tillståndsärendena. Jag tror att detta är viktigt att notera. De få fall där datainspektionens beslut har överklagats och som gett anledning till debatt undanskymmer inte det intryck man har fått av att inspektionens beslut i de allra flesta fall accepteras av de berörda och uppfattas som riktiga. Det ser jag som ett tecken på att man salomoniski: har förmått åstadkomma den intresseavvägning som det alltid i en sådan här fråga ytterst rör sig om. Nu kommer den nya utredninger , som här har påpekats, att arbeta enligt den modell som föreslogs i statssekreterarnas rapport om utredningsväsendet förra året. Det innebär att utredningen ien första omgång skall arbeta obundet och under stor öppenhet. Man skall inventera problemområdet, kartlägga, systematisera och sovra föreliggande material och synpunkter i fråga om integritetsskyddet. Som underlag för detta arbete har utredningen enligt direktiven i första hand de förslag som har förts frarn i riksdagsmotioner men också i den allmänna debatten. De förslag som framförs i olika sammanhang och som verkar vara möjliga att utveckla bör enligt direktiven ställas samman till alternativa lösningar och presenteras i en offentlig diskussionspromemoria under 1977. Efter remissbehandling av promemorian kan utredningen sedan få tilläggsdirektiv för det fortsatta arbetet. Vi har i utskottet ansett det värdefullt med en sådan uppläggning av utredningsarbetet som föreslås i d:rektiven. Det innebar bl.a. att en hel mängd olika frågor, som tagits upp här i riksdagen och i andra sammanhang under senare år, blir föremål för överväganden i ett sammanhang. Det innebär också enligt vår mening att det inte nu finns anledning att parallellt med detta arbete, vilket begärts i reservationen 1 av herr Werner i Malmö och fru Jacobsson, utreda integritetsfrågorna även i andra sammanhang. Eftersom de flesta frågor som tas upp i de motioner vi har haft till behandling kommer att beröras av utredningens arbete, finns det inte anledning att här mera i detalj gå in på de clika frågorna. Jag skall bara ytterligare kommentera några av de reservationer som fogats till utskottets betänkande och det förslag som herr Wijkman framlagt under överläggningen och yrkat bifall tll. Vad först gäller frågan om en decentraliserad organisationsform för dataverksamheten, som herr Boo var inne på i sitt inlägg, kan jag nöja mig med att påminna om att datasamoreningskommittén kommer att presentera resultatet av sitt arbete med dessa frågor i sommar. Det kan inte vara rimligt att föregripa detta arbete genom att två månader tidigare föranstalta om en ny utredning av dessa frågor. Beträffande frågan om arbetslivets datorisering, som åtminstone delvis berörs i reservationen 5 av herr Lirdahl i Hamburgsund, vill jag framhålla att förhållandena kommer i ett helt nytt läge när den nya arbetsrättslagstiftningen träder i kraft. Genom den utvidgade förhandlingsrätten kommer arbetstagarorganisationerna att få väsentligt ökade möjligheter att påverka ADB-teknikens konsekvenser på sådana grundläggande områden som inom företagsdemokrati och arbetsmiljö. Genom att dessa frågor i framtiden blir förhandlingsbara har det skapats hett nya former för medinflytande på detta avsnitt. Dessa frågor är inte heller förenade med sådana praktiska tillämpningssvårigheter som den utvidgade besvärsrätt som man yrkar på i reservationen. Såväl datainspektionen som JK har ju i sina remissyttranden 120 avstyrkt att man utan vidare genomför den lagändring som föreslås i herr Lindahls reservation. Så har herr Lindahl i Hamburgsund i en reservation och fru Jacobsson och herr Werner i Malmö i ett särskilt yttrande återkommit till regeringens beslut att ge tillstånd till Det Bästas dataregister. Samma fråga återkom också i herr Wijkmans anförande. Jag kan bara upprepa vad jag sade i granskningsdebatten häromveckan. Regeringen kommer att pröva en provisorisk ändring av datalagen på denna punkt så snart praktiska möjligheter föreligger. Riksdagen kommer redan i höst att få ta ställning till det förslag till statligt person och adressregister som utretts av datainspektionen och statskontoret. Låt oss vänta till dess och då ta ställning till hur datalagen - skall se ut och tolkas på detta område. Vi har ju inte som tradition här i landet att fatta oförberedda beslut. Vi brukar inte handla så våldsamt oförsiktigt som herr Wijkman tänker sig, när han föreslår att riksdagen skall göra en lagändring utan att frågan dessförinnan har behandlats i utskottet. Det finns alltså ingen anledning att göra det i den här frågan heller. Jag måste säga att det gläder mig att konstitutionsutskottets moderater, vilkas talan här fördes av fru Jacobsson. har samma inställning som konstitutionsutskottets majoritet. Nu säger fru Jacobsson att det bara rör sig om en teknisk skillnad mellan hennes inställning i det särskilda yttrandet och herr Wijikmans uppfattning såsom den kommit till uttryck i det förslag som lagts inför kammaren. Riktigare är väl att säga att det rör sig om en tidsmässig skillnad. Även moderaterna förordar i sitt särskilda yttrande att en ändring motsvarande den i herr Wijkmans motion föreslagna kommer att genomföras — jag citerar från s. 23 i konstitutionsutskottets betänkande —- ”i samband med att riksdagen under hösten får ta ställning till ev förslag till SPAR”. Där delar jag helt fru Jacobssons och herr Werners i Malmö uppfattning. Jag vänder mig med dessa argument mot herr Wijkmans argumentering helt nyss. Medan vi väntar på utredningens förslag, gäller de restriktioner som redan i dag finns i datalagen för databehandling i utlandet. Detta vill jag påpeka med anledning av herr Israelssons anförande. Såsom framgår av redovisningen av gällande lag i bilaga 1 på s. 25 i konstitutionsutskottets betänkande får personuppgift från personregister inte lämnas ut utan särskilt medgivande av datainspektionen, om det finns risk för att uppgiften skall användas för databehandling i utlandet. Datainspektionen får ge tillstånd till utlämning av uppgift bara om det är klart att uppgiften inte kommer att medföra otillbörligt intrång i personlig integritet. Herr Israelsson borde kunna hålla med om att det med en så kompetent datainspektion som vi har inte kan innebära någon risk att avvakta utredningens arbete även på denna punkt. Avslutningsvis vill jag framhålla att datatekniken har kommit för att stanna. Genom den snabba utvecklingen av ADB-användingen inom administration, tillverkningsindustri, forskning och samhällsplanering har vi fått väsentligt förbättrade möjligheter att rationalisera bort dyrbara och tråkiga rutinuppgifter på arbetsplatserna. Det var också herr Israelsson inne på. Vi har fått möjligheter att mekanisera smutsiga och ohälsosamma ar betsprocesser. Genom de inflytandeavtal som i framtiden kommer att träffas på arbetsmarknaden är jag övertvgad om att de anställda kommer att se till att datatekniken kommer att användas på ett sätt som gagnar och inte hotar deras intressen. Vad den nya datalagsutredningen måste se till är att vi får ett starkt skydd för den personliga integriteten utan att vi därmed omöjliggör ett fortsatt utnyttjande av datorer i samhällets tjänst. Fru talman! Vi har fått den datalagsutredning som riksdagen begärde förra året. Utredningen skall undersöka inte bara hur integritetsskyddet skall bevaras vid en ökad ADB-användning utan också om inte den nya tekniken kan utnyttjas för att ytterligare förstärka offentlighetsprincipen. Enligt min mening har utredningen fått sådana direktiv och en sådan sammansättning att dessa frågor bör bli grundligt belysta från olika utgångspunkter.

Fru talman! Herr Svensson i Eskilstuna uttryckte förvåning över att jag för ganska precis ett år sedan hede gjort vissa kommentarer beträffande behovet av att redan då tillsätta en utredning för översyn av datalagen. Jag gjorde det därför att jag befarade att man skulle sopa under mattan och skjuta på framtiden angelägna förändringar av datalagen som kunde ha beslutats redan då. Jag var rädd för att datainspektionens arbete skulle delvis lamslås under . hänvisning till en sittande utredning, och jag tycker inte att jag har fått så helt fel på den punkten. Jag välkomnar i dag en datalazsutredning, men det har tagit ett år att få den tillsatt, och jag får faktiskt intrycket, när jag nu tänker tillbaka, att många inom socialdemokratir. och framför allt regeringen använde sig av just den här utredningen för att sopa under mattan eller skjuta på framtiden avgöranden som var speciellt besvärliga. Jag hoppas att jag har fel, men den långa tidsutdräkten ger mig trots allt anledning att säga detta. Kan herr Svensson f. ö. ge mig en förklaring till att det har tagit så lång tid att tillsätta utredningen? Herr Svensson sade med anledning av det förslag som jag har väckt under överläggningen: Låt oss vänta. Det skulle bli ett oförberett beslut. Det vore t.o.m. oförsiktigt. I nästa andetag sade herr Svensson: Det är ju trots allt bara en fråga om förskjutning i tiden. Då kan det ju inte vara oförsiktigt. Jag vill peka på att datainspektionen redan den 6 oktober 1975 i samband med sin utvärdering av datalagen klart uttalade sig för behovet av en lagskärpning. Den lagtext som jag har skrivit är enkel — och kristallklar. Jag har kollat upp den både med konstitutionsutskottet och med datainspektionens jurister, så herr Svensson skall inte behöva vara orolig över att det på något sätt skulle bli ett hastverk. Det är bara fråga om en så enkel sak som en uppstramning av den nuvarande lagtexten, så att det skall stå klart även för herr justitieministern vad riksdagsmajoriteten vill, nämligen begränsa möjligheterna att upprätta befolkningsregister med hjälp av automatisk databehandling. Herr Svensson säger: Låt oss vänta, ni kan ju stödja er på dechargeuttalandet, osv. Ja, men det har ju hänt en det. Herr Geijers kommentarer gör inte majoriteten bakom dechargeuttalandet särskilt glad. Den typen av uttalanden innebär bara politiska ställningstaganden, och dem behöver man inte ta så noga på, säger justitieministern. Vad gör vi, herr Svensson, med de 10 å 15 register — jag kan inte det exakta antalet —- som datainspektionen har givit tillstånd till mot bakgrund av regeringens behandling av Det Bästa? Vi har väntat två år på att få det som kallas för SPAR, och vi väntar fortfarande. Vad har vi för garantier att regeringen verkligen lägger fram förslag om ett sådant register, om socialdemokratin mot förmodan sitter kvar i regeringsställning efter valet? Jag förstår naturligtvis oviljan att ändra lagstiftningen. Regeringen har tvingats backa på punkt efter punkt: herr Polstams avhopp, dechargeuttalandet och nu förslag om lagändring. Jag håller fast vid att sakligt är en lagändring det bästa som kan göras.

Fru talman! Jag vill göra ett par kommentarer till vad herr Svensson i Eskilstuna sade. Av de frågor som jag berört i mina två reservationer tog herr Svensson först upp besvärsrätten för intressenter i samband med dataregister. Där drogs samma visa som i utskottet. Jag är ledsen över att herr Svensson inte orkat läsa igenom vad det handlar om. Det handlar inte uteslutande om fackföreningarna. Jag håller med om att många av de problem som rör anställda kan lösas med hjälp av lagen om medbestämmande. Men hävdar-herr Svensson i Eskilstuna att den lagen skulle kunna lösa problemen för studentkårerna, patientföreningarna och liknande intresseföreningar? Det tror jag verkligen inte att herr Svensson gör. Så till frågan om begränsningen av antalet personregister. Här har alltså regeringen med ett mycket oövertänkt beslut öppnat dammluckorna. Vad betyder då riksdagens uttalande med anledning av dechargegranskningen? Jo, att vi har hindrat regeringen från att öppna flera dammluckor. I dag: har en riksdagsmajoritet som för ett par veckor sedan tyckte att regeringen gjort fel chansen att stänga den dammilucka som regeringen öppnade. Vi måste göra klart för datainspektionen vilken husbondes röst den verkligen skall lyssna på. Det är vad det rör sig om i det här fallet. Det är inte acceptabelt som det nu är. Jag har arbetat ordentligt med den här frågan i utskottet, och jag förstår Anders Wiikmans inställning. Min inställning är egentligen mycket lik hans; det finns bara skiljande smånyanser. Om vi hade kunnat samarbeta på ett tidigare stadium är jag säker på att vi hade kunnat komma överens. Men nu är det som det är, och jag tycker fortfarande att det finns en del argument som talar för att reservationen 2 innebär en något bättre lösning.

Fru talman! Inom processrätten, där jag har min civila gärning, talar vi om någonting som vi kallar för facta supervenienta. Det är fakta som har tillkommit under handläggningens gång, och som man har att ta ställning till när man skall fatta definitivt bestut. Jag vet att det är en aning uppseendeväckande att en ledamot i ett utskott överger det ställningstagande som han eller hon gjort i utskottet och går ett steg längre på grund av ett yrkande som framställs under oehandlingen i kammaren. Men jag tänker göra det nu, och jag tänker mot. vera det med den processrättsliga teknik vi använder vid handläggningen i våra domstolar, när vi anser att domstolen är skyldig att i vissa situationer ta ställning till s.k. facta supervenienta. Med det menar man som sagt fakta som har tillkommit under förhandlingens gång. De fakta som jag här avser är för det första vad herr Geijer sagt med anledning av kammarens uttalande att datainspektionen borde följa en restriktiv praxis. Det yttrandet av justitieministern där han tog mycket lätt på riksdagens uttalande kände jag inte till vid utskottsbehandlingen. Och det har för mig betytt att frågar har kommit i ett annat läge. För det andra var vi i det läget inte upplysta om — jag vet inte om det över huvud taget var möjligt — att datainspektionen efter regeringens beslut i besvärsärendet om Det Bästa hade meddelat tillstånd för ytterligare 10-15 privata företag att lägga ut personregister. Detta visar vilken betydelse för den praktiska utvecklingen som regeringens ställningstagande har, och det sammankopplat med justitieministerns uttalande rörande tyngden av riksdagens ställningstagande är illavarslande. Det är facta supervenienta som man inte kan gå förbi. | Jag vill därför nu yrka bifall till herr Wijkmans här i kammaren framställda yrkande. Sedan sade herr Svensson 1 Eskilstuna att en lagtext inte kan antas så här ”på stubben”. Den bör försi övervägas, genomarbetas och utskotts behandlas osv. För min del tycker jag att lagtexten är alldeles utmärkt.' Den är mycket precis, och det finns över huvud taget ingenting i den som hindrar att den antas i dag.

Fru talman! Först en liten kon-mentar till herr Lindahl i Hamburgsund, som sade att folkpartiet var det första parti som antog ett dataprogram. För att inte där skall föreligga någon felaktig information i framtiden vill jag meddela att centern tog ett dataprogram 1973, och det har sedan legat till grund för olika motioner som vi väckt i riksdagen. Sedan var det frågan om tillstånd till dataregister av den omfattning som här har varit föremål för diskussion. Det är beklagligt om inte utskottet vid sin behandling hade tillgång till ”all” information i ärendet. Det är till viss del ny information som herr Wijkman ger kammaren I dag. då han meddelar att datainspektionen med anledning av regeringens beslut i Det Bästa-ärendet har beviljat tillstånd till 10-15 register av samma karaktär sedan det beslutet fattades. Jag är synnerligen förvånad över om datainspektionen, i det läge som den här frågan nu befinner sig i, har handlat så raskt i den riktningen. Vi har ändå haft en dechargedebatt. och med anledning av det förslag som då förelåg gjorde riksdagen ett uttalande om en restriktiv prövning. Visserligen har justitieministern senare kommenterat detta på sätt som har redovisats tidigare, men i propositionen anför departementchefen att datafrågorna skall komma upp till behandling senast i höst. Han säger att det finns anledning att överväga en provisorisk lagstiftning. Jag vill mycket bestämt deklarera att vi från centern anser att regeringens beslut, i det läge frågan nu befinner sig, självfallet inte får föranleda att ”slussarna öppnas”. Jag vill också klart deklarera: Får vi i centern inflytande i en regering i höst skall det läggas fram en proposition om ny lagstiftning. Om den socialdemokratiska regeringen sitter kvar och denna inte lägger fram en proposition har vi möjlighet — med anledning av det som i övrigt hänvisats till under debatten - väcka motioner i det här ärendet.

Fru talman! Herr Svensson i Eskilstuna sade att det inte skall ges tillstånd att lämna ut datauppgifter som kan komma till användning utomlands. Det är i och för sig bra, men vi hävdar i vår motion och i reservationen 3 att man redan nu — trots att det blir utredning — bör kunna förbjuda att data över huvud taget ställs till förfogande för utländska bolag. Herr Svensson 1 Eskilstuna sade också att vi har en kompentent datainspektion. Med en sådan kan vi, menade han, på alla punkter avvakta vad utredningen kommer fram till. Jag betvivlar inte att vi har en kompetent datainspektion — Mera talare här har till och med uttalat förtroende för den - men vi borde också ha garantier för att regeringen följer vad datainspektionen kommer fram till. I den aktuella affär som det har talats om så mycket har det inte varit fallet. Om det skulle bli så i fortsättningen att man i praktiken inte lämnar ut uppgifter till utländska företag har vi uppnått syftet. Men om man anser att uppgifter inte skall lämnas till utländska företag skulle det, menar vi, inte lända till skada om man redan i dag genom en direkt lagändring fastlade den saken. Till slut vill jag bara med några ord bygga på det jag sade tidigare om vikten av att data inte bara används av de få för att kontrollera de många. Vi har på ett område börjat få en dataanvändning som kan gå åt andra håltet; jag avser miljövårdens informationssystem. Om det sköts riktigt kan det bli en stor tillgång för de arbetande. Skyddsombud och företrädare för arbetarna ute på arbetsplatserna skulle via ett sådant informationssystem kunna få värdefulla sakliga uppgifter om exempelvis hälso och miljöfarliga varor. Jag tror att vi måste gå vidare på det området och ge de många möjlighet att kontrollera de få. Det finns liknande initiativ utomlands; exempelvis har man i det norska metallarbetarförbundet gjort försök att använda data i arbetarklassens tjänst. Det bör vi följa upp.
Fru talman! Både herr Wijkman och fru Jacobsson har gjort stor affär av olika uttalanden av justitieminister Geijer. Vad uttalade sig då statsrådet Geijer om? Jo, självfallet om det som konstitutionsutskottet behandlade, nämligen frågan huruvida regeringen hade följt gällande lag. Det är ganska självklart att herr Geijer står fast vid den uppfattningen att han har följt gällande lag när han har tolkat datalagstiftningen. Men i de andra frågorna föreligger ju ingen förändring. Jag sade redan i dechargedebatten att jag har stor förståelse för att Det Bästa-beslutet har väckt farhågor hos allmänheten för att dörren nu skulle vara öppnad för en stor mängd kommersiella personregister. Jag sade därför att det var med stor tillfredsställelse som jag såg att dörren skulle komma att stängas inom en snar framtid. Detta står fast. Fru Jacobsson och herr Werner i Malmö uttalar sig i det särskilda yttrandet nr 2 för ett förslag om en provisorisk ändring i datalagen. Det står i majoritetsskrivningen att ett förslag om ett statligt person och adressregister, SPAR, väntas bli förelagt riksdagen under hösten 1976, och det står fast. Det har inte skett några förändringar i de fakta som utskottet utgått ifrån i sitt beslut. Därmed har man ju också möjlighet att få — och det var det jag uttalade mig om, herr Wijkman — en ordentlig procedur vid behandlingen av förslagen. För nog är det väl ganska ovanligt att man lägger fram ett lagförslag direkt inför kammaren. Det är nödvändigt att detta behandlas i sedvanlig ordning. När det centrala statliga person och adressregistret har genomförts kan de företag och intresseorganisationer som behöver adresser för direktreklam eller för andra ändamål köpa dessa därifrån, och de behöver därför inte längre tillstånd för att föra egna register annat än för medlemmar och kunder. Det har också moderaterna i konstitutionsutskottet blivit på det klara med. Nu är herr Wijkman inte nöjd utan vill att riksdagen i dag skall besluta om en omedelbar lagändring. Han tar då i onödan vissa risker genom att frikoppla lagändringen från införandet av SPAR. Förutsätt att riksdagen i höst avslår förslaget om ett centralt statligt person och adressregister! Det har ju inträffat en gång förut med borgerlig röstövervikt. Vad händer då med hela postorderbranschen och alla dess anställda i Borås och på andra håll, med dess viktiga roll för varuförsörjning i glesbygderna? Vi kan ju inte förbjuda postorderföretagen att föra register innan det skapas ett fullt antagbart alternativ. Har herr Wijkman tänkt på de konsekvenserna?

Fru talman! Jodå, herr Svensson i Eskilstuna, jag har tänkt på de konsekvenserna. Dessa företag fick fram till dess att regeringen biföll besväret i fråga om Det Bästa inte föra några egna s.k. befolkningsregister. De var hänvisade till Atema, som har fått ett speciellt, tidsbegränsat tillstånd att föra befolkningsregister för att kunna förse olika företag, som vill ha direktreklamadresser, med sådana. Men nu är det uppenbart att dammluckan i viss mån har öppnats. Herr Boo pekar på datainspektionens handläggning. Ja, man kan naturligtvis inte ligga på ansökningar hur länge som helst. Jag har inte tillgång till detaljerna i detta ärende, eftersom det inte varit uppe i styrelsen, men jag har fått min uppgift från tjänstemän på kansliet. Alldeles oavsett detta står det helt klart här i dag att det inte finns några skäl som talar för att vänta med en lagstiftning. Och det är ingen provisorisk lagändring. det skall ju inte vara något provisorium! Det är bara fråga om det enkla förfarandet att man i klartext uttalar vad majoriteten här sedan länge vill, nämligen att synnerliga skäl skall råda för att en organisation, ett företag, en myndighet eller en kommun skall få föra register som omfattar andra än medlemmar, kunder osv. Herr Svensson sade att jag var oförsiktig som lade fram den här lagtexten. Men på vilket sätt är det en oförsiktighet, herr Svensson? Kan ni stå för det uttalandet? Jag menar att lagtexten är mycket enkel, och jag har som sagt kollat upp den med både datainspektionens jurister och folk här i huset som är lagkunniga. Dessutom finns det en mycket utförlig motivering till hela frågan i min motion, som också behandlats i utskottets betänkande. För herr Svensson, som sitter med i utskottet. kan väl detta inte vara någon nyhet! Jag återkommer till min fråga: Vilket organ skall datainspektionen lyssna till” Vems åsikter skall man ta fasta på? Det är inte helt enkelt att klara ut, bl.a. mot bakgrund av justitieministerns uttalanden i olika sammanhang, där han uppenbarligen fortfarande inte anser att lagen räcker till. Då bör ju konsekvensen vara att man helt enkelt bygger ut lagen. Herr Svensson hade också några syrliga kommentarer om utskottets behandling, utskottsledamöter osv. Men om man följer den linje som herr Svensson tydligen gör, nämligen att aldrig kunna ändra sig därför att nya fakta inte kan påverka en, vad har då kammardebatterna för värde? Varför beslutar vi då inte omedelbart rakt upp och ner som majoriteten, dvs. i det här fallet socialdemokraterna, har ansett? Vad har debatter för värde? Jag måste ställa den frågan, eftersom jag tycker att det uttalandet av herr Svensson var mycket oförsiktigt.

Fru talman! Herr Svensson i Eskilstuna tycktes vara nöjd med att dörren antagligen skall stängas inom en snar framtid, men det är ungefär som att vara glad över att få stänga stalldörren när hästen väl har sprungit ut. Vad det nu gäller är att försöka få hästen tillbaka in i stallet igen. Det är därför beklagligt att man inte gärna vill sluta upp bakom den linjen. Regeringen har ju här gjort misstag — det har riksdagsmajoriteten sagt - och nu gäller det att reparera dessa misstag i mesta möjliga mån och se till att det inte händer någonting olyckligt. Jag kan inte konstatera annat än att ingen har kommit med invändningar mot det sätt som rekommenderas i reservationen 2, alltså ett mycket kraftigt principuttalande, eller mot en definitiv beställning av lagtext till hösten. I sak är herr Wijkman och jag i det här fallet eniga om att vi måste se till att regeringens dumheter repareras. Herr Boo ansåg att jag hade fel när det gäller dataprogram. Det är visserligen en liten bisak, som vi väl egentligen inte borde störa debatten med att ta upp, men jag bara beklagar att man inte ens på informerat håll, t.ex. inom modern datateknik, känner till centerns dataprogram. Det är synd att ni håller det hemligt.

Fru talman! Jag vill bara att det skall vara alldeles klart, herr Svensson i Eskilstuna, att vad som står i vårt särskilda yttrande om datalag till hösten, hur den skall behandlas och vad den kan leda till är en sak, men det är inte den saken diskussionen här gäller. Vad vi diskuterar här och nu är det vakuum fram till den dagen i höst som datainspektionen befinner sig i och som gör att man är osäker på vilken praxis man skall följa. I det läget bedömde herr Werner i Malmö och jag det så, när vi satt i utskottet, att det räckte med riksdagens bestämda uttalande under dechargedebatten. Senare har det emellertid tillkommit ett yttrande av justitieministern och upplysningar om datainspektionens senare praxis som för mig har gjort det lämpligt att gå ett steg längre och yrka bifall till herr Wijkmans yrkande.
Fru talman! Med anledning av herr Wijkmans inlägg vill jag bara konstatera att vi från centern inte längre har någon representant i datainspektionen. Vår representant drog sig tillbaka efter regeringens beslut i det aktuella dataärendet. Vi har därför inte haft tillgång till herr Wijkmans information. Jag vill ändå säga att vad som nu är redovisat bör ge anledning för datainspektionen att verkligen inte hasta i tillståndsgivningen. Sedan vill jag gärna kommentera herr Lindahls i Hamburgsund resonemang omkring ett nytt uttalande från riksdagen. Herr Lindahl säger att det uttalande som riksdagen gjorde i anslutning till dechargedebatten inte är förpliktande för regeringen. Men samtidigt föreslår herr Lindahl att riksdagen ånyo gör ett uttalande som han menar skall bli mera förpliktande. Det resonemanget är något inkonsekvent, även om jag gärna vill understryka att jag i grunden håller med herr Lindahl om att det bör vara så att regeringen skall ta hänsyn till de uttalanden som riksdagen gör. Det finns anledning för mig att ånyo understryka ett resonemang som jag inte hann slutföra i min förra replik. Om centern har inflytande i en regering i höst, så skall vi garantera att det kommer förslag till en lagstiftning i detta avseende. Skulle det bli fortsatt socialdemokratisk regering, så finns det möjligheter att med åberopande av under riksdagen timade händelser väcka motioner. Det har ju getts besked om det under denna riksdag. Vi har nu en intensiv debatt om hur lagstiftningen skall ske framöver. Debawuen gäller visserligen fri och rättigheter. men den bör även, som jag ser det, vara vägledande för lagstiftning över huvud taget. Vi är från centern inte beredda att ändra en lagstiftning över en natt, och vi är ännu mindre beredda att genomföra en lagstiftning som är redovisad — om jag får använda uttrycket — över en kafferast.
Fru talman! Jag vill understryka vad jag har sagt hela tiden, nämligen att justitieministern står fast vid sitt yttrande här i kammaren, att det blir en provisorisk ändring av datalagen. Det blir alltså en ändring, helt oberoende av valutgången.

Herr Wijkmans förslag — att lagändringen genomförs, innan vi har fått ett centralt statligt register —- innebär ju att de tidigare möjligheterna att få en sådan service från Datema och olika privata register inte längre står öppna. Därför innebär det ett obetänksamt försök att bryta loss en förändring av datalagstiftningen från frågan om inrättande av det centrala registret. Herr Wijkman har genom sitt eget ställningstagande visat att vad han föreslår riksdagen att gå med på är ett hafsverk. Vi anser att ingen tid går förlorad om man väntar till hösten, eftersom herr Wijkman också säger att de nuvarande reglerria skall gälla till årets slut. Vi får alltså möjlighet till en grundlig behandling av dessa frågor, och ändå kan vi stänga igen dammluckorna i rätt tid.

Fru talman! Herr Wijkman känner jag som en omdömesgill, saklig och kunnig person på dataområdet från vårt arbete i datainspektionen. Vi har — det skall sägas —- i datainspektionen fattat nästan alla viktiga beslut i enighetens .tecken. Därför förvånar det mig att herr Wijkman och även Övriga borgerliga ledamöter på något sätt försöker politisera den här frågan, precis som om socialdemokrater inte skulle vara intresserade av en lagstiftning på området. Men det som framför allt föranledde mig att begära ordet, fru talman, var att herr Wijkman sade att sedan Det Bästa-beslutet fattades har genom tjänstemannabeslut i datainspektionen 10-15 register släppts fram. Jag studsade när jag hörde detta, för på första sammanträdet efter det att regeringen bifallit överklagandet i detta fall begärde jag i styrelsen att varje sådan här fråga i fortsättningen skall behandlas i styrelsen, och vi har icke haft något dylikt ärende uppe. Jag har frågat, sedan herr Wijkman fällde detta yttrande, om det har fattats några sådana beslut. Så har inte skett. Det är alltså en direkt felaktig information som herr Wijkman ger kammaren häri dag, att datainspektionen skulle ha släppt fram 10-15 register efter Det Bästa-beslutet. Jag tyckte det var angeläget att få klara ut detta till kammarens protokoll. Det finns en handfull företag som har ansökningar av samma karaktär inne. Samtliga dessa företag utom ett ligger väldigt lågt, för man har nu fått klart för sig att det är allvar med att det skall bli en lagändring. När det gäller det företag, som vill ha upp frågan relativt snabbt, så kommer ärendet att behandlas på vårt junisammanträde. Nu vet alltså även herr Wijkman det. | : Herr Wijkman klagar sin nöd och säger att det tagit lång tid innan regeringen kunnat tillsätta utredningen. Det tycker jag inte herr Wijkman skall vara ledsen för, därför att herr Wijkman har genom utvärderingen av datalagen i datainspektionen kunnat presentera ett dokument, vilket har legat som underlag för de direktiv utredningen skall arbeta efter. Till detta kommer den utredning som datainspektionen, riksarkivet och statistiska centralbyrån har gjort om avidentifiering och kryptering — också ett väldigt viktigt dokument när det gäller utredningsdirektiven. Sedan direktiven presenterades har regeringen vidare avvaktat med att tillsätta ledamöter i utredningen, därför att konstitutionsutskottet skulle få möjlighet att vid sin behandling av datamotionerna även beakta de synpunkter som föreligger i förslaget till direktiv. Jag tycker mot denna bakgrund att det är mycket egendomligt att herr Wijkman klagar sin nöd. Herr Wijkman säger: Vad har vi för garantier för att vi får ett svar? Ja, redan i december förra året ställde jag en fråga till finansministern, och han svarade att det kommer ett förslag. I januari verifierade justitieministern, vid besvarandet av en enkel fråga som jag hade ställt i anledning av Det Bästa-beslutet, för det första att det skulle föreslås en lagändring i enlighet med samtliga partiers och även regeringens önskemål och för det andra att ändringsförslaget måste kopplas till ett centralt uppdateringsregister. Jag skulle ha kunnat rösta för herr Wijkmans förslag i dag, om icke herr Wijkman och övriga borgerliga ledamöter 1972 i riksdagen hade fällt den proposition i vilken föreslogs inrättande av ett statligt personregister. Herr Wijkman vet lika väl som jag — och, tror jag, kammarens övriga ledamöter — att man måste ha tillgång till adressuppgifter för att bedriva bl.a. reklam. Och så länge samhället har accepterat reklamen måste vi också se till att reklamen kan fungera under vettiga former. Det är intressant att bevittna striden mellan mittenpartierna om vem som var först med att ha ett program på datapolitikens område. 1969 var det ett antal socialdemokrater som för första gången motionerade om att man skulle införa en datalagstiftning i det här landet. Resultatet blev att regeringen tillsatte offentlighets och sekretesslagstiftningskommittén, som fick i uppdrag att framlägga förslag. Det var då icke en enda borgerlig representant som i vare sig första eller andra kammaren över huvud taget diskuterade datalagstiftningen. Datalagstiftningen har alltså tillkommit som en följd av socialdemokratiska initiativ i riksdagen. Först hösten 1970 i samband med folk och bostadsräkningen blev det en allmän datadebatt. Man kan naturligtvis diskutera vem som var först med att aktualisera dessa frågor, men det är som sagt intressant att höra på trätan mellan mittenbröderna.
Fru talman! Herr Hugosson har alldeles rätt i att han och jag många gånger varit ense — jag vill gärna ge honom ett erkännande för det — när 130 det gällt att arbeta för stärkt integritetsskydd. Men han har i varje fall inte haft en justitieminister som delat hans uppfattningar, och det kan vi säkert också vara överens om. Jag tycker att det är egendomligt att säga att vi vill politisera frågan, därför att vi i dag har en annan bedömning i sakfrågan huruvida man skall ändra lagstiftningen eller inte. Herr Hugosson och jag vill tydligen ändå komma till exakt samma punkt, nämligen en begränsning av den flod av befolkningsregister som vi riskerar i det här samhället. Herr Hugosson säger att jag har lämnat helt felaktiga uppgifter; det har inte fattats några beslut med anledning av vad som hände när det gällde Det Bästa. Jag har precis motsatt uppfattning. Precis när herr Hugosson började sitt anförande fick jag en lapp från generaldirektören i datainspektionen om att något missförstånd måste föreligga. Jag har fått mina uppgifter från datainspektionens byråchef i dag på morgonen. De var då nya även för mig, och jag hade ingen anledning att betvivla dem. Men jag hade helt kunnat undvika dem i argumentationen, herr Hugosson. Jag tyckte bara att det var en intressant nyhet. Hela grundargumentationen finns i min motion. Det avgörande är att vi i dag har ett oklart rättsläge. Jag vill inte påstå att herr Hugosson har fel när det gäller registren. Någonstans finns ett missförstånd. Det har naturligtvis inte varit min mening att lura vare sig herr Hugosson eller någon annan, och det är ju också mycket lätt att klara ut den här saken efteråt. Men oavsett detta föreligger alltså oklarhet i rättsläget. Därför menar jag att det är angeläget att precisera lagstiftningen. I min motion — liksom i datainspektionens utvärdering, där det föreslås att man nalkas problemet genom en lagskärpning — sägs att synnerliga skäl skall föreligga för att man skall få upprätta sådana här register. Dessa synnerliga skäl bör, skriver jag i min motion, begränsas till "= utomordentligt tungt vägande samhällsintressen då alternativa lösningar saknas” — det avser alltså det fall då SPAR inte finns; det har vi nu löst genom att Datema får ge ut adresser — ”- frivillig medverkan från dem som skall registreras”. Jag tycker att det är solklart vad det gäller. Det kommer att bli en lagstiftning, om vi nu väntar till hösten, som ser exakt likadan ut som den jag här föreslår. Argumenten om hafsverk tar jag lätt på, herr Svensson i Eskilstuna!
Fru talman! Herr Hugosson verkade en aning bekymrad över att det ”politiserades” i denna fråga. Såvitt jag förstår beror det på en mycket förståelig besvikelse hos herr Hugosson över att hans partikamrater inte intar riktigt samma stringenta hållning som han själv gör.

Fru talman! Ja, jag är förvånad över att man försöker att politisera frågan. Och jag tycker att de borgerliga partierna politiserar den när deras representanter i kammardebatten säger: Kan vi lita på en socialdemokratisk regering i denna fråga? Det är faktiskt socialdemokrater i datainspektionen som varit med om att formulera den princip som vi diskuterar! Jag beklagar — det har jag sagt offentligt tidigare — att datalagen i sin nuvarande utformning inte kunnat tolkas på det sätt som jag har önskat. Men regeringen och hela socialdemokratin är fullständigt införstådd med att vi skall företa en ändring på denna punkt. Denna lagändring måste då kopplas till möjligheterna att få den information som man behöver i form av tillgång till registeruppgifter.

Även herr Wijkman, som flitigt är med på styrelsens sammanträden, måste väl då ha förstått att de uppgifter som han har fått inte kan vara riktiga. Därför är det angeläget att det som herr Wijkman kallar ett missförstånd blir uppklarat. Det är inga dammluckor öppnade, och den princip som vi är överens om kommer att tillämpas i fortsättningen.
Fru talman! Det faktum att herr Hugosson har en viss uppfattning gör inte att jag kan lita på att hela socialdemokratiska partiet har samma uppfattning. Jag konstaterar att herr Hugosson har blivit låt oss kalla det överkörd av sin justitieminister. Jag har också kunnat notera att herr Hugosson var ganska upprörd vid det tillfället. Herr Hugosson säger att här finns det inga problem, dammluckorna har inte öppnats osv. Vilka av kammarens ledamöter som förra året var med om att rösta igenom det centrala riksskattesystemet kunde vänta sig att det skulle användas för en totalkontroll av i stort sett varje skattskyldig av den typ som pressen nu ger information om vecka efter vecka? Och det växer fram, herr Hugosson, i stort sett av sig självt - det är någon slags självgenererande process. Nej, jag vill nog säga att här finns det all anledning att strama upp politiken väsentligt. Jag vidhåller vad jag sade i mitt första inlägg: Här har man försenat, medvetet eller omedvetet, tillsättandet av datautredningen. Utvärderingen från datainspektionen var klar i oktober förra året. Det kan inte ta ett halvår för en skicklig justitieminister att få fram de direktiven. Missförstånd eller inte, herr Hugosson, om jag får en uppgift på morgonen från en av de högsta tjänstemännen på datainspektionens kansli, nämligen byråchefen, som i stort sett är den sammanhållande länken för de här tillståndsfrågorna, och han hävdar att drygt ett tiotal register av den karaktär som Det Bästa öppnade vägen för har gått igenom, får jag naturligtvis tro honom på hans ord. Har vi missförstått varandra beklagar jag det. Och märk väl, herr Hugosson, att detta är inte det avgörande i denna fråga; det avgörande är att rättsläget är oklart och att riksdagen i dag mycket väl bör kunna anta en lag i enlighet med mitt förslag. Då blir rättsläget i fortsättningen inte oklart. Då kommer justitieministern att vara bunden vid vad majoriteten har sagt. Jag är inte så säker på att han är:det annars.
Fru talman! Herr Hugosson tycker att vi skall lita på socialdemokraterna. Det hade vi gärna gjort, men en justitieminister som också är socialdemokrat fattade ett visst beslut, och sedan dess är jag inte riktigt säker, i varje fall inte på det statsrådet. Och det är dock han som har med dessa frågor att göra. Herr Hugosson litar jag faktiskt på i detta fall. Herr Hugosson talade om politisering av frågan. Ja, om en part vill skyla över ett misstag av regeringen, är det då politisering? Eller politiserar vi som tycker att vi skall försöka reparera de misstag som regeringen har gjort?

Fru talman! Om herr Lindahl i Hamburgsund och herr Wijkman på något sätt tycker synd om mig för att jag har blivit överkörd genom regeringens beslut skall jag snabbt förklara att det behöver de inte göra. Den princip som jag hela tiden har drivit, nämligen att man skall begränsa antalet personregister, att man bara får registrera sina egna kunder eller medlemmar - Över huvud taget den grupp som man skall arbeta med — är vi ju alla överens om. Det man har trätt om är: Ger nuvarande lagstiftning rätt till denna tolkning eller inte? Där kan vi ha olika uppfattningar. Men sakfrågan är för mig det väsentliga, och den är att oklarheten i datalagen skall tas bort och att vi inte behöver avvakta den totala översynen på datalagstiftningens område. Det kan naturligtvis ta en viss tid, varför vi redan till hösten bör göra en ändring i datalagen. ' Jag vill sedan säga att jag tycker att man skall sluta med att säga att man inte kan lita på uttalandena när det gäller översynen av denna lagstiftning. Det är inte bara jag som uttalat mig i frågan här i riksdagen. Även justitieministern och finansministern har gjort det, och dessutom framgår det av beslutet i Det Bästa-ärendet att regeringen anser att en översyn är motiverad. Om man läser i handlingarna finner man att uppfattningen 1 sakfrågan hela tiden har varit entydig och klar: Lagstiftningen bör ändras så att vi kan leva upp till våra principer i detta sammanhang.

Utskottet har på sedvanligt sätt redogjort något för: elektronikindustrins omfattning och omsättning. Svårigheterna med denna komplicerade och tekniskt avancerade industri är att veta vad som räknas till densamma. Helt naturligt har motionärerna ej helter kunnat precisera detta. Gränsen är, som vi också säger i utskottsbetänkandet, svår att dra. Jag vill här lämna endast ett exempel. En stor del av data och elektronikindustrin omfattas av maskinvaror. ÅL M Ericsson fakturerade 1973 sådana för 5 212 milj.kr., alltså över 5 miljarder. För SAAB-Scanias del var siffran nära 5,5 miljarder. Man gör därvid reservationer för vad som skall räknas som maskinvara. Även detta är ett komplicerat problem. Övriga tillverkare i Sverige är AGA AB och två företag som till hälften ägs av staten, nämligen Ellemtel :-Utvecklings AB och Stansaab Elektronik AB. Vidare kommer naturligtvis flera utländska företag med omfattande elek nikindustrin. Detta visar något om problemen med förslaget om förstatligandet. Men motionärerna kanske i det sammanhanget bara avser den speciella del av elektroniken inom dataindustrin som omfattar tillverkning av maskinvaror, komponenter, programvaror, tjänster och tillbehör. Utskottet har utgått ifrån att så är fallet, och branschen har ju kartlagts av dataindustriutredningen i ett betänkande SOU 1974:10 med rubriken Data och näringspolitik, där många förslag lämnades och-där mycket redan har förverkligats. Utredningen lade bl.a. fram förslag om utvecklingslinjer för svensk datapolitik när det gäller forskning och utveckling. Frågan om förstatligande av dataindustrin eller delar av densamma togs icke upp av utredningen.

Fru talman! Jag yrkade ju tidigare bifall till motionen och jag skall inte göra några ytterligare utläggningar, utan jag vill bara förklara att när vi talar om elektronikindustrin så menar vi på sikt hela elektronikindustrin. Det vi nu diskuterar skulle alltså ingå som en del i denna. och det sade jag också i mitt första anförande. | F.ö. kvarstår mitt första bifallsyrkande. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Jag har på känn att den här debatten kommer att bli avsevärt lugnare än den tidigare. Dels inbjuder inte ärendet till så kontroversiella utspel, dels är det ganska rogivande i kammaren just nu. tentulighet. Det är en första etapp av en mer omfattande översyn av vår sekretesslagstiftning. Redan till nästa riksmöte har en fortsättning om handlingars sekretess annonserats. Utskottet är som sagt i stort överens om det föreliggande aktstycket, dvs. 2 kap. tryckfrihetsförordningen som nära ansluter sig till offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommitténs förslag. En av de punkter där meningarna gåll något isär är den fjärde paragrafens utformning som gäller personliga meddelanden och brev som ställs till befattningshavare vid myndighet. Tryckfrihetsförordningen vill och skall självfallet slå vakt om offentlighetsprincipen. Denna får endast inskränkas om alldeles bestämda skäl kan åberopas. Det är viktigt att paragrafen tillgodoser kravet på insyn i den offentliga verksamheten, samtidigt som den privata korrespondensen naturligtvis skall hållas utanför. Nuvarande rättspraxis är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet och vikten av de intressen som talar för offentlighet och de som talar mot offentlighet. Det är därför utmärkt att vi nu får frågan uttryckligen reglerad i tryckfrihetsförordningen. Det är tvivelsutan en bättre garanti för offentlighetsprincipen än nu rådande praxis. Måhända skall vi i fortsättningen kunna komma ifrån kontroverser av typ brev till regeringsledamot från Fidel Castro och från Astrid Lindgren — utan några jämförelser i övrigt dessa personer emellan. Vi borde med hjälp av lagrummet få veta om dessa brev skall behandlas som allmänna handlingar — alltså diarieföras — eller betraktas som mer eller mindre kärleksfulla bidrag för familjealbumet. Gränsdragningen mellan vad som är offentlig handling och privat meddelande är dock inte enkel att verbalisera i en kon lagtext. Utskottet har haft att välja mellan de båda förslag som presenterats: dels propositionens, dels reservationens — det senare anknyter till OSK:s förslag. Representanterna för moderata samlingspartiet har stannat för den senare lösningen. Vi menar nämligen att den på ett mer betryggande sätt slår vakt om huvudprincipen, dvs. offentlighetsprincipen. Jag vill inte förneka att ambitionen varit densamma hos utskottsmajoriteten. Frågan är bara om den av propositionen föreslagna lagtexten ger tillräcklig stadga åt offentlighetsprincipen och driver den tillräckligt. Vi menar inte det. I 45 regeringsförslaget anges att brev ställt personligen till befattningshavare skall anses som allmän handling om det berör ärende eller annan fråga som ankommer på myndigheten, dvs. sådant som myndigheten har att befatta sig med.

Vi anser att det här är bäddat för godtycke, ett gränsöverstigande efter eget skön. Det lagtexten ger med ena handen tar den tillbaka med den andra. Problemet med Fidel Castro-Astrid Lindgren kommer att kvarstå. Vår skrivning driver offentlighetsprincipen längre och låter den gälla alla brev utom de som uppenbarligen inte avser mål och ärende som myndigheten-har att befatta sig med. Är det ett myndighetsärende, må tonen vara hur kärleksfull och personlig som helst — det rör sig ändå om offentlig handling. Detta är uppenbarligen mera betryggande, inte för myndighetspersonerna men väl för offentlighetsprincipen och därmed för allmänheten. Jag är medveten om att man kan dra fram ömmande fall med brev från partikamrater och representanter för den fackliga rörelsen som skriver till sin vän statsrådet si och så och ber att han på ett visst sätt skall trycka på i en viss fråga. Sådant vill man ju inte ge offentlighet åt. Men, herr talman, den bördan hör väl ihop med ämbetet, att innehavaren har ett mer begränsat privatliv också i detta avseende. Detta är inte oviktigt att ha i minnet. Sedan finns det flera sätt att kommunicera på.

Jag vill med detta, herr talman, be att få yrka bifall till reservationen I, som är knuten till konstitutionsutskottets betänkande.
Herr talman! Trots att det finns några reservationer tror jag man kan säga att det råder en bred enighet om de nya grundlagsregler för allmänna handlingars offentlighet som föreslås i detta betänkande från konstitutionsutskottet. Syftet med dessa tryckfrihetsförordningsbestämmelser är att säkerställa principerna om insyn och offentlighet i de statliga myndigheternas verksamhet. Jag skall uppehålla mig helt kort vid två punkter som berör dessa bestämmelser. Den ena punkten gäller frågan när ett meddelande till en myndighetsperson skall betraktas som offentlig handling. Det är en fråga som är av speciellt intresse nu, inte minst i samband med diskussionerna om brev till och från finansminister Sträng. Det är klart att man bör undvika att få sådana bestämmelser som innebär att ett meddelande undandras offentligheten bara för att det är personligen ställt till en myndighetsperson, t.ex. ett statsråd. Vi har ju haft exempel på hur man genom personlig adressat kunnat undgå att handlingar har diarieförts och därmed blivit all lingars offentlighet mänt tillgängliga. Härvidlag görs nu en ändring i tryckfrihetsförordningen som säkerställer en betydande insyn utan att det för den skull behöver ske någon ändring i den föreslagna grundlagstexten. Det viktiga är den motivskrivning som utskottet i det här avseendet har på s. 12. Där säger utskottet att meddelanden och skrivelser rörande en myndighets verksamhet i visst konkret fall alltid skall behandlas som allmänna handlingar, däremot inte skrivelser som uppenbart avser partipolitiskt eller fackligt agerande.

Herr talman! Myndigheter måste arbeta under största möjliga öppenhet. Medborgarna skall ha största möjliga insyn i myndigheternas arbete och rätt att kunna ta del av underlag för myndigheternas beslut. Allmänna handlingar, dvs. handlingar som upprättas inom olika statliga, landstingskommunala och kommunala organ, måste så långt möjligt vara offentliga. De grunder på vilka inskränkningar i offentligheten vilar måste vara få och klart preciserade. Offentlighetsprincipen är en viktig demokratisk fråga. Självfallet borde den inte bara gälla statsapparaten. Inte minst inom näringslivet fattas varje dag viktiga beslut, som i verklig mening har offentlig verkan, beslut som påverkar och drabbar många människor och hela samhällsutvecklingen. Dessa frågor behandlas inte i förevarande betänkande, men det är ändå på sin plats att nämna dem. Medborgarnas möjligheter till insyn i storbolagens handlingar är klart otillräckliga och allmänt sett avsevärt sämre garanterade än deras insyn i de s.k. offentliga myndigheternas handlingar. Detta är inget försvar för myndigheter, men det bör sägas ut var det värsta hemlighetsmakeriet, den minst demokratiska beslutsgången och de mest godtyckliga och under gällande förhållanden sämst kontrollerbara besluten fattas. Det är inom det privata näringslivet. Det tycks vara en princip i regeringens förslag att det är den som vill sekretessbelägga handlingar som skall få motivera sitt beslut. Detta är en riktig utgångspunkt. I och för sig ger regeringens av utskottet godkända förslag till skrivningar om begränsningsrätt utrymme för vissa tolkningar, men andan i lagen och i förslaget har vi tolkat som att man i grunden förordar en viss öppenhet. Av de — i förhållande till gällande rätt — nya begränsningsmotiven är motivet om hänsyn till skydd av växt och djurart oproblematiskt. Däremot kan man diskutera innebörden av den grund som kallas hänsyn till rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik. Den återfinns i något annorlunda skepnad i gällande rätt. Det är naturligtvis ett demokratiskt intresse att beslut om den ekonomiska politiken — och handlingar som ligger till grund för dessa beslut — blir fullt offentliga. Men så länge vi har kapitalism kan beslut — och beslutsunderlag —- om de blir offentliga innan en åtgärd vidtas leda till spekulation, hamstring eHer annat, vilket kan förfela åtgärden eller ge vissa kapitalgrupper särskilda fördelar. Detta motiverar att handlingar här kan sekretessbeläggas i fall där sådana risker kan bedömas som helt uppenbara. Men sedan en åtgärd är vidtagen, sedan ett beslut gått i verkställighet är inte beslutet längre en hemlighet och det bör ej heller de handlingar vara som ligger till grund för det. Detta gäller allmänt. Det är också huvudargumentet för vår ståndpunkt att begränsning av rätten att ta del av allmän handling skall hävas så snart de omedelbara skälen för begränsningen inte föreligger. Utskottets argumentering mot denna ståndpunkt är inte övertygande. Den undviker principen och gör det hela till en teknisk fråga. Sekretesstidernas längd måste anges i särskild lag, påpekar utskottet. Ja visst. Men grundlagens uppgift är att lägga fast de principer som skall gälla för övrig lagstiftning. Och säger grundlagen på denna punkt inget, då ges ett utrymme för att sekretessen kan upprätthållas omotiverat länge och därmed förhindra demokratisk prövning av myndighetens åtgärd — 1 rimlig tid. Om grundlagen däremot slår fast att sekretessen skall upphöra så fort det omedelbara skälet för sekretessen inte längre föreligger, då binds lagstiftning och praxis på ett sätt som ökar medborgarnas möjlighet till insyn och kontroll av myndigheternas göranden. När det gäller möjligheten att få prövning av huruvida ett sekretessbeslut varit riktigt måste principen vara att den direkt folkvalda instansen — riksdagen — blir det extra organet och överprövningsinstans. Regeringen föreslår att beslut av regeringen eller enskilt statsråd ej skall kunna överklagas. Utskottet erkänner dock tveksamhet om det ändå inte bör finnas möjlighet till överprövning av enskilt statsråds beslut i dessa frågor och föreslår som prövningsinstans regeringen som kollektiv. Den förändringen är bara formell. Regeringar har i normala fall en stark inbördes lojalitet. En regerings överprövning av ett enskilt statsråd är i allmänhet detsamma som regeringens överprövning av sig själv. Utskottet menar att det skulle vara följdriktigt gentemot vårt konstitutionella system att det är på det viset. Jag delar inte den uppfattningen. Parlamentarism skall. som jag ser det, innebära att regeringen, som det verkställande organet, är underordnad parlamentet, som är det folkvalda organet. Regeringsbeslut om inskränkningen i en allmän handlings offent lighet bör därför kunna få bli föremål för prövning av riksdagen, i första hand genom dess konstitutionsutskott. Därmed kan en fråga där avgörandet är oklart och meningsmotsättningar föreligger dras fram till offentligheten på ett bättre sätt — ja, offentligheten av behandlingen tryggas. Herr talman! Jag ber härmed att få yrka bifall till reservationerna 3 och.

Herr talman! Jag kan hålla med herr Johansson i Trollhättan om att vi i många stycken är överens. Men i fråga om den punkt som behandlas i den första reservationen får jag ändå säga att vårt förslag slår mer vakt om offentlighetsprincipen än vad regeringsförslaget gör. Den sista satsen i paragrafen enligt regeringsförslaget är betänklig. Det blir ju så att även om ett brev innehåller frågor som myndigheten behandlar kan vederbörande befattningshavare undanhålla det från diariet, och det är inte tillfredsställande. Det kan gälla precis sådana frågor, men han säger att det här brevet tar jag emot därför att jag bestrider en annan befattning också och jag får det i den egenskapen. Låt mig som exempel ta ett ärende som nyligen har passerat kammaren, nämligen frågan om kollektivanslutningen. Ponera att — vilket jag tror är riktigt — statsministern tar emot åtskilliga brev med uppmaningar om att försöka få kollektivanslutningen ur världen. Då säger naturligtvis statsministern att dessa brev tar jag emot som ordförande i socialdemokratiska partiet. Men å andra sidan har ju kollektivanslutningen varit ett riksdagsärende som också en statsminister måste ta sig an. Jag menar: Här är det allvarligt att en befattningshavare kan dra undan brev som bevisligen gäller ärenden och mål som myndigheten har att handlägga. Herr Johansson i Trollhättan sade att socialministern och andra får brev från partikamrater, och herr Johansson nämnde ett dylikt exempel. Det är klart att sådant kan ske. Men är det så farligt att tala om partipolitiska program? Jag skulle kunna visa upp vartenda brev jag får som riksdagsman. Vad är det för märkligt i det? Och när det gäller mera besvärande brev vill jag säga att en befattningshavare får ta på sig den bördan som offentlig person. Sedan finns det ju andra sätt också, herr Johansson, att förmedla sin visdom även till herr Aspling. Det går ju att framföra sina idéer till partikansliet, som icke är någon myndighet.

Herr talman! Konstitutionsutskottets ordförande tyckte att mitt förslag att regeringsrätten skall avgöra besvär över enskilt statsråds beslut om hemligstämpling av allmänna handlingar var en ny konstitutionell princip. Jag tror att den linje som utskottsmajoriteten har valt, nämligen att regeringen skall avgöra besvär över enskilda regeringsledamöters beslut, är en ny konstitutionell princip. Och jag frågade, med anledning av att utskottsmajoriteten påstår att det är konstitutionellt följdriktigt att göra så här: Vad har ni för konstitutionella förebilder? Då tog Hilding Johansson ett bra exempel. Han nämnde tjänstetillsättningsärenden. Där kan beslut av en departementschef överklagas hos regeringen i dess helhet. Det är alldeles riktigt — det är bara det att detta är en lämplighetsfråga. Det är ju vad man kallar för ett lämplighetsbesvär, där skönsmässiga prövningar kommer in. Alltså står det helt i överensstämmelse med vad jag sade i mitt huvudanförande och undanskymmer på inget sätt att det förslag som utskottsmajoriteten framlagt strider mot principen att det är domstolar och inte politiska instanser som skall avgöra besvär i lagtillämpningsfrågor i sista instans. Jag tycker således att Hilding Johanssons exempel på den här punkten bevisade att jag i det avseendet hade rätt. Den lösning som utskottsmajoriteten har valt står dessutom i strid med principen att man inte skall få vara med och pröva besvär över egna beslut. Jag tror att jag vågar vidhålla aut det förslag som utskottsmajoriteten har hittat på i detta avseende är unikt för det svenska rättssystemet, och det står i strid med vissa grundläggande principer som vi har i konstitutionen. Fortfarande hoppas jag att det skall finnas möjlighet för dem som har hittat på förslaget under en kort arbetspressad period här att avstå från att försöka genomföra det nu.
Herr talman! Bara en liten kommentar. Det är, som jag sade i mitt förra anförande, grundlagens uppgift att lägga fast vissa principer som sedan skall gälla för övrig lagstiftning. Detta är vi överens om. Och efter vad jag kan förstå är konstitutionsutskottets ordförande och jag också överens om att det inte skall finnas någon onödig sekretesstid. Vad är det då som gör att man inte i grundlagen kan föra in en sådan här passus om att när det inte längre finns skäl för sekretessen skall den omedelbart upphävas? Då skulle vi få en bättre garanti, anser jag, för att inte vissa handlingar blir föremål för onödigt lång sekretesstid.